Fru talman! Lars Beckman har frågat mig om jag kommer att sjösätta en statlig utredning under våren för att ta fram förslag på en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring, hur jag anser att nivåerna i a-kassan ska regleras om a-kassan förs över till parterna/facket i enlighet med LAS-överenskommelsen och hur jag menar att förslaget ska finansieras. Sedan 2017 har Svenskt Näringsliv och LO förhandlat med målet att revidera delar av dagens regler gällande trygghet, omställning och anställningsskydd. PTK anslöt sig till förhandlingarna 2019. Ett av förhandlingsförslagen var att parterna, i samverkan med staten och i dialog med parterna inom offentlig sektor, skulle utreda förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Frågan bereds inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma med besked om nästa steg. Det är därutöver för tidigt att svara på Lars Beckmans frågor om hur nivåerna i a-kassan ska regleras och hur förslaget ska finansieras.
Fru talman! Jag vet inte om det var något svar att tacka för. Jag noterar att ministern helt enkelt inte svarar på frågan, och det är bekymmersamt. Parterna säger själva att de har gjort en historisk LAS-överenskommelse som får väldigt stora konsekvenser för svensk arbetsmarknad. Som jag skriver i min interpellation har parterna kommit överens om att de vill ha en grundplåt om 62 000 miljoner, 62 miljarder, som ska användas som en buffertfond. Det är väldigt mycket pengar, och då vore det relevant att veta om ministern tycker att det är rimligt och om man tänker tillsätta en utredning. Vidare har man i partsöverenskommelsen talat om att ersättningsnivåerna i a-kassan ska öka. Vad tycker ministern om det? Är det rimligt? Vi har en situation med en skenande arbetslöshet, och vi kommer senare i dag att ha en debatt om att jämviktsarbetslösheten i Sverige ökar kraftigt. Det handlar om 40 000 personer, enligt riksdagens utredningstjänst. Ersättningsnivåerna är en viktig fråga för en regering, givetvis även för en framtida regering. Vad tycker då parterna? Jag vet inte om ministern läser tidningen Arbetet. Om inte, så rekommenderar jag den. Häromdagen löd rubriken "Ilska från tunga arbetsgivare över dålig insyn i nya las". I artikeln konstateras: "Las-överenskommelsen påverkar hela arbetsmarknaden. Men när den ska omvandlas till lagstiftning har tunga arbetsgivare som SKR och Företagarna inte haft insyn i arbetet. Nu kommer skarp kritik mot regeringen." Det var kanske en och annan som var nyfiken på ministerns svar i dag eftersom man inte får någon insyn på något annat sätt. Svenska folket kan ju ha rätt att få reda på om regeringen tänker använda 62 000 miljoner på detta sätt. Något måste väl ministern kunna säga för att ge någon liten vägledning till Sveriges företagare, till Sveriges Kommuner och Regioner och till dem som är nyfikna på hur ministern ser på dessa frågor. Därför upprepar jag min fråga: Tycker ministern att det är rimligt att överföra 62 miljarder och kontrollen över de framtida ersättningsnivåerna till fackliga organisationer och arbetsgivare?
Fru talman! Interpellationen handlar om den framtida a-kassan. Som framgår av mitt svar bereds frågan inom Regeringskansliet, och regeringen kommer att återkomma med besked om nästa steg. LAS-överenskommelsen är en mycket seriös överenskommelse som har tecknats av parterna på svensk arbetsmarknad, och det vore oseriöst av mig som arbetsmarknadsminister att föregå en seriös beredningsprocess. Jag tänker alltså inte stå här i talarstolen i dag och spekulera högt. Det är helt enkelt för tidigt att ge svar på de frågor Lars Beckman har. Men vi kommer att ge svar när vi har ett svar att ge. Det är allt jag har att säga i detta läge.
Fru talman! En av de frågor som ministern vägrar svara på är denna: Hur ska nivåerna i a-kassan regleras om a-kassan förs över till parterna/facket i enlighet med LAS-överenskommelsen, enligt ministerns uppfattning? Jag tycker att det är rimligt att vi får ett svar på den frågan. Kanske tycker en socialdemokratisk minister att den moderata ledamoten Lars Beckmans ord inte är så relevanta, men hur ser ministern på den omfattande kritiken som framförts i tidningen Arbetet? Rubriken är alltså "Ilska från tunga arbetsgivare över dålig insyn i nya las". Artikeln handlar om att LAS-överenskommelsen påverkar hela arbetsmarknaden men att tunga arbetsgivare som SKR och Företagarna inte har insyn i arbetet med lagstiftningen. Den som ser denna debatt kan gärna gå in på Arbetet.se, för artikeln är väldigt läsvärd. Jag tycker att ministern ska göra detsamma. Här framgår att detta snarast är ett hafsverk. Om denna förändring kommer till stånd kommer den att förändra svensk arbetsmarknad i decennier framåt, till exempel genom att a-kassan förs över till facket. Något mer måste ministern ändå kunna säga och tycka om denna förändring. Hur ser ministern på kritiken från de tunga arbetsgivarorganisationerna om att de saknar insyn och inflytande i denna process? Det gäller till exempel en sådan viktig arbetsgivare som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det är en av de större arbetsgivarna i Sverige som i denna artikel konstaterar att de inte har någon insyn och inte kan påverka. Hur ser ministern på det?
Fru talman! Det pågår just nu ett intensivt arbete inom Regeringskansliet med att ta hand om den partsöverenskommelse som är historisk och som parterna på svensk arbetsmarknad har träffat. För mig är det helt avgörande att vi har en seriös beredningsprocess. I uppdragsbeskrivningarna till de tre utredningar som just nu arbetar är det också tydligt beskrivet att det ska vara en dialog med arbetsmarknadens parter. Fru talman! Jag måste säga att det inte är något annat än trams att påstå att det här är ett hafsverk. Både det som ligger till grund för det som parterna är överens om och det arbete som pågår inom Regeringskansliet är mycket gediget arbete. Jag som socialdemokrat står upp för en god arbetslöshetsförsäkring alla dagar i veckan. Vi kommer också att debattera det i en senare interpellationsdebatt. Jag kommer som sagt inte att föregå vår beredning inom Regeringskansliet i den här frågan. Regeringen återkommer med besked när ett sådant finns att ge.
Fru talman! Låt oss då se vad det stod i tidningsartikeln i Arbetet om vad parterna, framför allt de organisationer som inte är med i partsöverenskommelsen, tycker. Man säger så här: "Men i praktiken har insynen varit obefintlig, enligt Lise-Lotte Argulander, expert på arbetsrätt vid Företagarna, som ingår i den referensgrupp som skulle 'föra dialog' med utredningen om las och a-kassan. Vi har inte fått se förslag till lagtexter eller förarbeten. Ingenting. På de två möten vi har haft har vi dels fått en redogörelse för vad parternas överenskommelse innehåller, vilket vi kunde ha läst oss till själva, dels en snabb genomgång av de förändringar som blir, säger Lise-Lotte Argulander. Tomas Björck, arbetsrättschef vid SKR som ingår i samma grupp, är inte heller nöjd med 'dialogen': De parter som inte står bakom las-överenskommelsen har inte haft det inflytande man skulle önska." Fru talman! Man kan inte beskriva det som något annat än ett hafsverk när stora, tunga organisationer offentligt talar om i tidningen Arbetet att de ser på regeringens arbete på detta sätt. Men ministern får väl, tredje gången gillt, ge ett klart och tydligt besked till Företagarna, SKR och andra organisationer, till exempel Arbetsgivarverket, om vad som gäller. Jag är nyfiken på de statsfinansiella konsekvenserna av att föra över 62 miljarder, 62 000 miljoner, och ta bort möjligheten att påverka framtida nivåer i a-kassan. Parterna har dessutom kommit överens om att a-kassan ska höjas. Det kan få radikal påverkan på arbetslösheten i Sverige att man frånsäger sig ett av de viktiga verktygen. Fru talman! Hur ser ministern på faktumet att man får omfattande kritik från tunga aktörer på arbetsmarknaden?
Fru talman! Arbete pågår. Det är ett mycket intensivt arbete som pågår just nu. Jag behöver inte gå via Lars Beckman med besked till parterna - det kan jag lova. Vi har en mycket bra dialog. Parternas överenskommelse är historisk. När arbetsmarknaden förändras måste också regelverk, våra offentliga system och lagar och regler kunna förändras. Vi ska förändra dem på ett sätt som stärker och utvecklar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Till skillnad från Lars Beckman, verkar det som i alla fall, är jag väldigt stolt över att vi har starka och ansvarstagande parter på svensk arbetsmarknad. Det är såklart helt avgörande. De är avgörande för hur vi lyckas ta oss genom den tuffa kris som vi just nu går igenom. Det är också avgörande för att den svenska modellen ska kunna fortsätta utvecklas och stå stark i framtiden.